Herr talman! Jag har inte anklagat centerpartiet för någonting. Jag har bara refererat vad effekten skulle bli av ett bifall till motionen 1424, och fröken Eliasson har icke på någon punkt i sak kunnat ange att mitt omdöme har sviktat. Ett bifall till motionen skulle ha fått de konsekvenser som jag anförde i mitt inlägg i debatten. Sedan skulle det vara mycket intressant att veta vad fröken Eliasson lägger i uttrycket ”en rimligare nivå”. Det står i den motion som vi nu diskuterar att centern anser att Storstockholm skall behålla sin andel av totalbefolkningen oförändrad. Jag har påvisat i mitt inlägg att det är precis det som håller på att ske, utan att vi gör några styringrepp i befolkningsmängden. Vilken av uppfattningarna är det som gäller? Gäller uppfattningen att man skall göra ytterligare en justering under den nivå som anges i motionen, eller har fröken Eliasson en annan valör på begreppet ”en rimligare nivå”?

Jag tror att det skulle vara nyttigt, om fröken Eliasson kunde precisera sig på den punkten.
Herr talman! Jag vill först och främst framhålla att vi har fört upp denna fråga på riksplanet därför att den planering som bedrivs i denna region får konsekvenser inte bara för regionen utan också för hela landet. Herr Lindkvist säger att vi skall akta oss för att göra några styringrepp, eftersom den spontana utvecklingen nu händelsevis går i rätt riktning. Jag kan illustrera vår syn på den spontana utvecklingen genom att hänvisa till vad vi säger i vår motion, nämligen: ”Samhällsplanering kan inte få bedrivas som en fortlöpande anpassning till företagens benägenhet att söka sig till överhettade områden.” Statsmakterna bör ta ett helt annat ansvar för den regionala utvecklingen. Jag kan inte förstå hur herr Lindkvist kan misstolka vad vi åsyftar när det gäller planeringsnivån. Vi kräver att den maximala planeringsnivån för Storstockholmsregionen skall rymmas inom en oförändrad andel av landets befolkning. Siälvfallet kan vi tänka oss justeringar inom den ramen. Det uttalande vi har begärt från riksdagen avser vi skall klarlägga de insatser statsmakterna är beredda att göra på regionalpolitikens område. Detta måste sedan självfallet få konsekvenser för de politiker som sitter vid makten i denna region. Därmed skulle det kunna leda till en rimligare expansionsfilosofi även hos de politiker som i dag hyser misstro till regeringens förmåga att driva en kraftfull regionalpolitik.
Herr talman! Jag skall fatta mig kort. Fröken Eliasson säger att vi måste komma ihåg att den stockholmska regionplanepolitiken får konsekvenser för landet i övrigt.

Stockholm skall inte i något avseende komma på undantag. Jag konstaterar att fröken Eliasson beträffande befolkningsprognosen nu säger att hon mycket väl kan tänka sig vissa justeringar inom den angivna ramen för befolkningsutvecklingen i Stockholm. Det är den tredje ståndpunkt till befolkningsprognosen som har intagits i denna debatt under loppet av några minuter.

Fru talman! I civilutskottets betänkande nr 13 behandlas tio motioner med förslag om forskning inom samhällsplaneringens olika områden. Bakgrunden till det livliga motionerandet i det här avseendet är inte svår att förstå. Utskottets ordförande sade i sitt första anförande i dag, att det finns långa listor på osorterade krav i fråga om forskning inom bostadsoch planeringsområdet. Samhällsplaneringsdebatten har varit livlig. Misstag har skett. Ibland har det varit fråga om dåligt handlag. Den färdiga produkten har inte blivit som man hoppats, och motionernas antal och innehåll bekräftar att vi vet för litet om dessa frågor. Det är svårt att uttrycka samhällsplaneringens mål, men man brukar säga att det är att medverka till att skapa en god miljö för boende, arbete och fritid och att de delar av det vi planerar för dessa olika ändamål fungerar bra tillsammans. Jag tänker då kanske mest på den fysiska planering som det talats mest om i de betänkanden som vi nu behandlar. Det är inte någon koncis definition, men kanske den kan duga som arbetshypotes. Vid sitt försök att kartlägga frågorna om forskning har utskottet funnit att det finns behov av en viss samordning. Det har gjorts en del insatser till samordning av statens råd för samhällsforskning och statens byggnadsforskningsråd. Men utskottet föreslår nu att riksdagen ger Kungl. Maj:t till känna, som riksdagsspråket uttrycker det, att det finns ett behov av översikt och samordning. Det är många ämnesområden och vetenskaper som berörs när det gäller forskning i samhällsplaneringen. Hittills har de tekniska och i någon mån de ekonomiska fått överväga, och i mindre grad har man anlitat och haft nytta av forskning inom sociologin, psykologin och medicinen, saker som Jörn Svensson här speciellt tog fram. Man har fått en del missnöjesyttringar från dessa discipliner och i mindre grad systematiska undersökningar som kan leda till konstruktivt arbete. Det måste göras klart att utskottet inte anser att det skall vara en enda forskningsinstitution när vi nu talar om bristande samordning. Det hade legat närmast till hands att man som huvudorgan hade utnyttjat byggnadsforskningsrådet och det därtill knutna byggnadsforsknings institutet, men byggnadsforskningsrådet har självt sagt att det finns andra, som också gör goda forskningsinsatser. I den skrift som byggnadsforskningsrådet utgivit i år — Samhällsplaneringsforskning, en problemanalys — framhålles särskilt värdet av den forskning som äger rum på små forskningsenheter vid universitetsinstitutionerna. Däri torde man väl inbegripa de tekniska högskolorna och andra högskolor, Nordplan m.m. I skriften efterlyses en typ av samordning genom en för hela landet gemensam ledningsgrupp, möjligen med en litet administrativt sammanhållande organ. Jag ber härmed att få ge till känna att jag tror på och har starka sympatier för en sådan anordning. I forskningen om samhällsplanering får vi emellertid inte förbise att vi inte bara bygger nytt utan också har att förnya städer, samhällen och stadsdelar. Där finns stora problem av såväl teknisk och ekonomisk som social art. Men det viktigaste — och det är väl här de största missgreppen i praktiken har gjorts — är att se till att det hela fungerar medan man bygger om eller förnyar, dvs. samordnar åtgärderna så att inte stadskärnorna som nu i åratal ser ut som bombade städer. Det är mycket praktiskt handlag som har saknats. Den ena grenen av ombyggnadsarbetet och planeringsarbetet har gått före den andra, och man har inte hunnit ifatt varandra. Här har vetenskapen med hjälp av nätplanering, operationsanalys o. d. nog en hel del att ge. Därigenom borde man åtminstone kunna undvika de stora misstagen. Jag ber också, fru talman, få säga några ord om civilutskottets betänkande nr 18 som handlar om departementsindelningen. Betänkandet grundas på en partimotion från folkpartiet, motionen 1430. Man hemställer att förslag bör framläggas om inrättandet av ett planeringsoch bostadsdepartement. Samordning av bostäder och planering anser motionärerna vara viktigt. Bostadssektorn ligger nu inom inrikesdepartementets arbetsområde, där intresset mest är inriktat på sysselsättningsfrågor och där bostadsfrågorna blir ett instrument i konjunkturutjämnande syfte. En sådan omvandling av departementet har stötts av byggindustrialiseringsutredningen, och riksdagens revisorer har i en skrivelse till Konungen — skrivelsen är bifogad till utskottsbetänkandet — gjort en framställning därom. Det framgår också av utskottsbetänkandet att 11 av 13 hörda remissinstanser förordar en sådan ordning. Motionen avvisas av formella skäl. Regeringen fördelar själv ärendena mellan departementen enligt gällande ordning. Men i sak är motionen tillstyrkt. Utskottet påpekar att riksdagen genom utskottsorganisationen — där alltså civilutskottet handlägger såväl planeringsfrågorna från civildepartementet som bostadsfrågorna från inrikesdepartementet — uttryckt sin uppfattning att dessa ärenden hör ihop. Förhoppningsvis tar vederbörande departementschefer del av utskottsbetänkandet. De kanske läser de få raderna, begrundar vad som kan inrymmas i de goda råd som döljer sig bakom dem och verkställer den önskvärda förändringen inom departementsorganisationen.

Nr 61 s Fru talman! Debatten börjar NÄRMA gig sitt slut. JäR Ska bara göra Onsdagen den några kommentarer i första hand till civilutskottets betänkande nr 13, 19 april 1972 därför att vi i utskottet har lyckats ena oss om en skrivning som jag tror = —- LEG är av mycket stor betydelse. Forskning m.m. i Herr Tobé har berört vad frågan gäller, nämligen forskning i — samhällsplaneringssamhällsplaneringsfrågor. Det har för utskottet framstått som mycket frågor angeläget att man dels skaffar sig en översikt över den forskning som pågår, dels får en samordning till stånd. Det är med glädje jag kan konstatera att full enighet varit rådande i utskottet om vikten och betydelsen av denna forskning. Även om denna enighet inte sträckt sig så långt som till ett tillstyrkande av de många motionerna, har utskottet kunnat ena sig om en skrivning som i väsentliga avseenden bör kunna tillfredsställa motionärernas skilda önskemål. Utskottet menar att riksdagen tills vidare bör avstå från en detaljprövning av de krav på forskning och utredning som framställts i motionerna. Det är bättre, anser utskottet, att de förslag och krav som framförts av motionärerna kan sättas in i ett större sammanhang och därigenom samordnas och graderas efter angelägenhet och betydelse. Detta är nödvändigt om det skall bli möjligt att omsätta dem i praktisk handling. Utskottet finner det därför önskvärt att regeringen lämnar riksdagen en översikt över inriktningen av samhällsplaneringsforskningen. Samtidigt bör riksdagen också få reda på hur regeringen anser att forskningsverksamheten skall fungera och hur forskningsuppgifterna skall fördelas och prioriteras mellan t.ex. staten och olika forskningsinstanser och institutioner. Forskningsinsatserna måste samordnas, och tillgänglig information måste kunna omsättas i användbara alternativ och realiserbara lösningar. Denna utskottets uppfattning bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna. Jag har velat stanna vid de här frågorna, därför att det finns ett visst sammanhang mellan denna forskning —- hur vi skall kunna nyttiggöra oss den — och den reservation som är knuten till betänkandet nr 15 som Jörn Svensson tog upp i sitt anförande här förut.

Jag ber att få hänvisa till det utförliga yttrande som vi centerpartister har knutit till betänkandet nr 15.

Vi anser att en planering på lokal nivå i form av generalplaner och givetvis även detaljplaner måste bilda grunden för vad som så småningom skall bli en länsplan och en riksplan. Man måste börja underifrån för att skaffa sig underlag för att komma fram till en riksplan som griper över samtliga dessa problem.

Till slut ett par ord om den av herrar Ullsten och Strömberg vid betänkandet nr 17 fogade reservationen. Jag skulle vilja ge herr Ullsten ett litet råd för den händelse denna reservation blir nedröstad — och jag förutsätter nästan att den blir det. Tappa då inte modet utan gå till det ansvariga borgarrådet i Stadshuset, sätt råg i ryggen på honom och uppmana honom att tillämpa gällande bygglagstiftning! Då kan säkerligen dessa problem klaras upp både snabbare och effektivare än om man hos Kungl. Maj:t hemställer om sådana ändringar i byggnadslagstiftningen som ökar kommunernas möjlighet att ingripa mot den s.k. smygkontoriseringen. Hjälper inte det, gå då till länsstyrelsen, som har ansvaret för att byggnadsnämnderna tillämpar gällande bygglagstiftning!

Fru talman! Bara några få ord med anledning av reservationen 1 vid civilutskottets betänkande nr 15 rörande den fysiska riksplaneringen och förhållandena i Storstockholm! Vpk-reservationen nr 1 grundar sig på motionen 612, och den borde egentligen ha diskuterats med en mera allmän regionpolitisk debatt som ram. Det är, som jag tidigare har påtalat, litet olämpligt att utskottet har brutit ut frågan på det sätt som skett.

För det första är ju riksplanens inriktning tydligtvis ganska starkt bunden till den allmänna regionpolitiken. För det andra är dess målsättning mycket blygsam och begränsad — det märker man när man plockar sönder den. Den går mest ut på att registrera och inventera faktiska tendenser, däribland framför allt näringslivets krav på och behov av markresurser och lokaliseringsställen, och att sedan dra ut dessa tendenser och undersöka i vad mån de kommer i konflikt med eventuella andra tendenser och önskemål. Det är alltså inte fråga om att utöva något som helst egentligt styrande inflytande utan att registrera befintliga krav och att söka avvärja kollisioner mellan de kraven. Det anser vi emellertid vara helt otillräckligt, och eftersom vi kräver en regionpolitik med andra målsättningar måste vi rimligtvis också i konsekvensens namn kräva en fysisk riksplan baserad på andra utgångspunkter. Det är alltså bakgrunden, men denna debatt bör egentligen föras inom ramen för en regionalpolitisk debatt och inte på det splittrade sätt som nu blir fallet. Några få ord, fru talman, om Storstockholmsproblematiken. Oskar Lindkvist har här velat göra gällande i sin kritik mot centerpartiet att man nu har kommit in i en utveckling där det inte skulle krävas några egentliga dämpande åtgärder, att utvecklingen i Storstockholmsregionen så att säga dämpat sig själv, och han anförde vissa data till stöd för det påståendet. Nu vet ju Oskar Lindkvist lika bra som jag att detta av allt att döma är en temporär historia. Den beror på de specifika konjunkturella förhållanden som nu råder och som skapat en så stor arbetslöshet i landet i allmänhet att storstadsregionerna har förlorat det underskott på arbetskraft som näringslivet där tidigare hade att räkna med och som var en stark drivkraft när det gällde att stimulera inflyttningen dit. Nu är det så att säga dålig arbetsmarknad även i storstadsregionerna. Därför växer dessa mindre. Det betyder inte att den relativa förskjutningen av produktionsresurser inom landet har avstannat. Framför allt skall man vara klar över att en mera expansiv konjunktur, när den kommer, innebär att den tidigare omflyttningstendensen till storstädernas förmån ätertages på i princip samma sätt som på 1960-talet. Att problematiken på intet sätt har blivit inaktuell till följd av de senaste två å tre årens utveckling tror jag att man skall vara helt klar över. Även om Oskar Lindkvist nu vill framträda som kritiker av centerpartiet -- och det är en diskussion som jag i och för sig inte har så stor anledning att blanda mig i — så tycker jag nog att det är politiskt litet magstarkt, när han tar den nuvarande situationen i fråga om befolkningsutvecklingen i Storstockholmsregionen till utgångspunkt för att proklamera sig som företrädare för en socialdemokratisk regionpolitik i Storstockholm som skulle utgå från människornas behov. Oskar Lindkvist måste då förbise två väsentliga saker. En sådan politik skulle vara en helt annan än den regionpolitik som förs och har förts, och den stämmer inte överens med den regionplan som de maktägande socialdemokraterna i Storstockholmsdistriktet har ställt sig bakom. Den politik som förts har helt andra ideologiska målsättningar Hjalmar Mehr förklarade att det var för näringslivets skull man byggde ut. Det var för näringslivets skull man bestämde sig för en viss typ av trafiklösningar. Det var för näringslivets skull man satsade på bilismen. Det var för näringslivets skull man skulle acceptera segregationen och zoneringen av storstadsregionen Stockholm. Det är en helt annan politik än den Oskar Lindkvist företräder, och det är väl ingen tvekan om vilken linje inom det socialdemokratiska partiet i Stockholmsregionen som har makten bakom sig. Det är Hjalmar Mehrs linje. Oskar Lindkvist är — som vanligt, skulle jag vilja säga — endast till för att på socialdemokratins vänstra flygels vägnar framföra smakligare och mer humanistiskt utformade alternativ, medan i själva verket det maktpolitiskt betydelsefulla är vad personer som Hjalmar Mehr lagt fast, när planerna för Storstockholmsregionens utveckling en gång spikades med professor Kristenssons benägna ideologiska hjälp. Till sist bara en liten släng åt de borgerliga i anslutning till debatten om villabebyggelse och flerfamiljshus. De borgerliga är mycket på offensiven när det gäller att angripa bristerna i den socialdemokratiska bostadspolitiken, och det finns kanske skäl att vara det från många utgångspunkter. Men samtidigt tror jag att de är helt verklighetsfrämmande när de menar att en av de väsentliga vägarna till en lösning av bostadsmiljöns problem skulle ligga i en ökad andel småhus. Jag kan försäkra, och det är uppenbart för var och en som studerat detta problem det allra minsta, att för nyslummens invånare, för de lågavlönade och för de betryckta, för dem vilkas problem jag har försökt dra fram här i dag är den dyra villan och den dyra egna tomten verkligen inte något alternativ. För dem ligger alternativet i en väsentlig kvalitetsförbättring i byggandet av flerfamiljshus och i utformningen av höghus och flerfamiljsbyggen på ett sådant sätt att man skapar en annan typ av miljö än man gjort i nyslummen. Villabebyggelsen är icke alternativet, och den kan över huvud taget icke vara något alternativ utom för den specifika del av befolkningen som har en hushållsoch familjestruktur av den traditionella, jag höll på att säga borgerliga typen. Men eftersom det är så, i synnerhet i storstadsområdena, att man får en ökad andel hushåll som icke ansluter sig till denna typ utan som är av en helt annan typ och har helt andra behov än att bo i villa framstår också dessa entydiga krav på ett orimligt ökande av villabebyggelsen på flerfamiljsbebyggelsens bekostnad som föga ägnade att lösa de problem som det är frågan om.
Fru talman! Jag skall i detta anförande bara beröra riksplanefrågan som herr Svensson tog upp. Jag föreställer mig att Oskar Lindkvist, som av herr Svensson nu blivit tilldelad vissa roller inom vårt parti — herr Svensson har väl sådana egna erfarenheter om rollfördelningar i spelet hos kommunisterna att han tror att man gör likadant på andra håll kommer att ge svar på tal i det som berör Stockholm. Herr Svensson sade att debatten borde föras i ett större sammanhang, och det tycker jag är alldeles korrekt. Men den bör också föras vid en annan tidpunkt. Den bör föras till hösten. Då kommer propositioner både beträffande riksplanefrågan och beträffande regionalpolitiken. Nu har vi som underlag för debatten en riksplaneskiss, och det är en utredningsprodukt. I och för sig är det intressant att diskutera den. Jag har varit på många debatter om den sedan den publicerades, och det är ett fängslande tema. Men vi kan inte bedöma den motion, som herr Svensson pläderar för, ensam emot riksplaneskissen. Denna är nu ute på remiss, och det kommer in många synpunkter vilka skall vägas samman, och denna motion kan ju också verka som något slags remissvar som skall vägas in i diskussionen. Därefter kommer regeringen att ta ställning. Då har vi ett underlag för en diskussion, och det är de motiven som gör att vi från utskottets sida inte tycker att det finns skäl att behandla motionen på annat sätt än vi har gjort. Jag yrkar därför bifall till utskottets hemställan på denna punkt.
Fru talman! Herr Grebäck rekommenderar mig att, ifall reservationen om smygkontoriseringen skulle falla — vilket han bedömt som sannolikt — försöka ge stadsbyggnadsborgarrådet litet råg i ryggen. Ja, reservationen kommer förmodligen att falla. Det är ett öde som drabbat både mig och herr Grebäck mest hela dagen. Och ifall det här problemet är så lätt att lösa, så nog skall jag, försöka bidra att ge stadsbyggnadsborgarrådet råg i ryggen. Eftersom det handlar om råg så kanske jag får räkna med litet centerpartihjälp också. Men, fru talman, jag tänkte också få beröra diskussionen om befolkningsprognoserna för Stockholmsregionen. Jag kan instämma med herr Lindkvist i det mesta av vad han sade, men han förlitar sig enligt min uppfattning kanske alltför mycket på de siffror som gäller för 1971 och för början av 1972 och som visar en avtagande befolkningstillväxt i Storstockholm. Dess värre, frestas jag säga, är väl detta i hög grad ett lågkonjunkturfenomen. Vad som bl.a. inträffat är ju att invandringen från utlandet till denna region praktiskt taget upphörde under 1971 och vänts i en utvandring under början av detta år. Den befolkningsutvecklingen kan vi inte gärna räkna med som bestående. Jag tror inte det finns någonting som antyder att detta är en trend som kommer att fortsätta. Såvitt jag förstår utgår den motion vi diskuterar inte heller från detta utan i stället från den situation som vi hade före lågkonjunkturen. Frågan är då om man från den utgångspunkten bedömer det som möjligt att arbeta med en befolkningsprognos som innebär att inflyttningen till Storstockholm — antingen det är fråga om inflyttning från landsorten eller från utlandet — helt skulle upphöra. Hävdar man detta, då är det faktiskt nödvändigt att förklara vilka nya hittills inte tillämpade regionalpolitiska medel man knyter sina förhoppningar till. 1967 års länsprogram, som behandlades i riksdagen 1969, byggde på en befolkningsprognos som i stort sett har kunnat hållas. Om man nu från motionärernas sida räknar med en väsentligt lägre tillväxt är det nödvändigt att de talar om på vilka grunder man menar sig kunna göra den förutsägelsen.

Fru talman! Bara några ord om riksplanen. Jag tar upp den frågan därför att man överallt i debatten stöter på föreställningen att det föreligger en färdig riksplan som man har att ta ställning till. Ännu är det bara en första början, en skiss. Jag tycker inte att man skall klandra utredare och författare till riksplaneskissen för att de i första hand har planerat för våra kuster. Dessa områden är de mest ömtåliga, och det är väl alldeles riktigt att de har börjat med dem och med fjällområdena. Men man får förutsätta att planeringsarbetet skall gå vidare och så småningom omfatta hela landet. Då kan man få en inventering och en översikt över de fysiska resurserna för att komma fram till en hushållning med mark och vatten. Men någon riksplan kommer det naturligtvis inte att bli förrän man fått med även generalplaneringen i kommunerna och länsplaneringen i bilden och arbetat samman allt detta till en riksplan. Det är angeläget att säga detta, därför att man på många håll, både i press och i organisationer, debatterar så i blindo.
Fru talman! Herr Svensson i Malmö tog upp diskussionen om Storstockholmsproblematiken och gick i ett ihärdigt svaromål mot de synpunkter på centerpartiets agerande i de här frågorna som jag hade kritiserat före måltidsuppehållet. Vi skall inte ta de nuvarande befolkningssiffrorna alltför allvarligt, säger herr Svensson, eftersom de har en mycket klar anknytning till den aktuella sysselsättningssituationen i Storstockholm. Det är möjligt. Vi vet ingenting om det, herr Svensson. Vad vi vet något om är de siffror som jag har nämnt från 1971 och som också visar en mycket, mycket klar trend för 1972. Därför menar jag att den dämpning som centerpartiet har efterfrågat för Storstockholmsregionen — och centerpartiet har där i vissa lägen sällskap med vänsterpartiet kommunisterna — är på väg att inträda. Det är från det utgångläget man har att diskutera hur regionen i fortsättningen innehållsmässigt skall se ut. Nu säger herr Svensson att man inte skall tro alltför mycket på Oskar Lindkvist, för han tillhör visserligen det socialdemokratiska partiets vänsterfront, men han är bara till för att smaksätta alternativen så att de kan göras mera njutbara i den politiska kretsen. Jag tror att herr Svensson skall akta sig för att göra alltför säkra uttalanden om tillståndet i det socialdemokratiska partiet.

Att herr Svensson sedan försvann ur SAP har sannerligen demokratin inom partiet inte blivit lidande på, det kan jag försäkra. Sammanfattningsvis, fru talman, vill jag säga att det väsentliga i debatten om Storstockholm är att Storstockholmsregionen skall ha en social funktion när det gäller arbete, när det gäller bostäder, när det gäller utbildning och när det gäller fritid. Jag menar att det är ganska viktigt att slå fast att man inte skall vidta åtgärder av det slag som antyddes i centerns agerande före måltidsuppehållet och som åstadkommer tvära kast i den regionala utvecklingen i Stockstockholm. Det var jag angelägen om att framhålla. Nu har vi förstått att herr Svensson i Malmö delar centerpartiets uppfattning.
Fru talman! Det är väl rätt orimligt, herr Lindkvist, att börja diskutera principiell regionpolitik utifrån två års befolkningsstatistiska tillfälligheter. Jag vet inte att det någonsin har förekommit. Det hela är bara tillrättalagt för att Oskar Lindkvist skall kunna föra ett visst resonemang. Skall man se det på sikt, skall man naturligtvis också ta med det förhållandet att under hela 1960-talet hade vi denna speciella förskjutning till bl.a. Storstockholmsregionens förmån. Och vill man föra en principiell regionpolitisk debatt, kan man inte bara bortse från det, därför att det under två års speciell lågkonjunktur har varit annorlunda. Frågan är fördenskull inte mindre aktuell, om man ser den i perspektivet av utvecklingen fram till år 2000. Sedan vet herr Oskar Lindkvist lika väl som jag hur det går till i politik, både i det socialdemokratiska partiet och i andra etablerade och maktägande partier. Man sätter ju inte upp på sitt program att man skall skapa nyslumsområden, utan man sätter upp att man skall föra en social bostadspolitik, och sedan blir det nyslumsområden i alla fall. Man sätter upp på sitt program att man skall föra en regionpolitik för Storstockholmsregionen som skall utgå från de många människornas behov. Att det sedan råkar bli så, att den utgår från näringslivets och storkapitalets behov — vilket alla kan konstatera när de ser sig omkring — är ju en helt annan sak. Sådana här agitatoriska proklamationer som ingår i Oskar Lindkvists schema som skenbar vänsteravvikare i det socialdemokratiska partiet skall man inte ta på allvar, utan man skall se till hur det verkligen fungerar. Det är professor Kristensson och Hjalmar Mehr som är ideologerna bakom den socialdemokratiska regionpolitiken i Stockholm och icke Oskar Lindkvist, som i sammanhanget spelar maktlöshetens roll.
Fru talman! Jag har med säkerhet inte lika stort inflytande i det socialdemokratiska partiet som herr Svensson i Malmö har i vänsterpartiet kommunisterna, och då ser vi också hur det går när herr Svensson är agerande i frågor av det här viktiga slaget. Här säger nu herr Svensson i sin replik att två års erfarenhet är för kort tid för att ge debatten om Storstockholmsregionen en principiell inriktning. Men den principiella inriktningen, herr Svensson, måste ju bygga på ett underlag som har anknytning till de färska uppgifter vi har att räkna med i debatten, och principen bygger på den framtida utvecklingen i Storstockholmsregionen under 1970-talet. Orkar man inte med att på detta underlagsmaterial åstadkomma en principiell riktning mot framtiden, då tycker jag man skall tala med något mindre bokstäver i frågor av det här mycket viktiga slaget. Det är uppenbart att herr Svensson fått någon form av allvarlig allergi gentemot Hjalmar Mehr i Stockholm. Jag vet inte vari den ligger, eftersom herr Svensson inte har gjort någonting annat än presterat mycket svepande, allmänna, till intet förpliktande resonemang när det gäller kritiken. Jag tycker att vi som sysslar med politik skall omge oss med litet grand anständighet och välja de tillfällen när vi skall gå in och kritisera olika ting som anknyter till politiska sammanhang. För mig framstår Hjalmar Mehr som kanske en av de mest lysande kommunalmän som vi haft i landet på senare decennier. Här bryter sig meningarna kring denna fråga, men jag tycker ändå, fru talman, att jag vill säga detta, därför att debatten väl ändå skall röra sig inom ramen för någon form av politisk anständighet. Nu säger herr Svensson att vad jag anförde inte skall tas så allvarligt och att det är en agitatorisk problematik jag utvecklar. Det är ju ett uttryck för hur herr Svensson reagerar när han blir emotsagd på punkt efter punkt av sina inlägg. Då tillgriper han de mycket billiga invändningar och repliker som han vanligen använder ute i buskarna. Kan vi inte vara överens om, herr Svensson, att låta det som hör buskarna till vara där och låta det som hör riksdagen till vara här!
Fru talman! Efter Oskar Lindkvists demonstrerade förakt för vad han kallar buskarna, dvs. verkligheten utanför det riksdagshus där han sitter och lyfter sin lön, och som den representant för ”oanständigheten” jag är skall jag be att få svara honom på ett par punkter. Herr Oskar Lindkvist tror väl inte att man skall kunna bygga upp en regionalpolitisk planering på basis av två års befolkningssiffror. Jag medger att det inte är en ointressant företeelse som herr Oskar Lindkvist här plockar fram, och visst skall den beaktas. Men när man har att göra med ett regionpolitiskt perspektiv som rör sig över decennier, så får man i all rimlighets namn ta hänsyn till att det försiggår en automatisk kapitalistisk koncentrationsprocess i det här landet och att denna koncentrationsprocess dominerade under hela 1960-talet. Den orsakade en betydande tillväxt för Storstockholmsregionen. Man kan inte bara kasta hela det perspektivet åt sidan genom att det nu på grund av speciella faktorer har blivit en uppdämning. Denna uppdämning må sedan diskuteras för vad den är. Men så mycket kan vi väl vara överens om att man skall ha längre perspektiv bakåt och framåt än två år. Låt mig sedan i någon mån nyansera, om jag så får säga, den servila beundran för Hjalmar Mehr som Oskar Lindkvist gav uttryck för. Den är mycket intressant därför att vi vet att Hjalmar Mehr har en mycket bestämd ideologi när det gäller Storstockholms funktion. Det skulle vara intressant att veta om herr Oskar Lindkvist delar den ideologin eller om han inte gör det, därför att det ställer vad han tidigare har sagt i en speciell belysning.

Delar han dem inte är det obestridligen en betydande spricka i det socialdemokratiska partiet. Delar han dem har han ju framträtt under falsk flagg tidigare i debatten här i dag, när han påstod att han hade en helt annan åsikt.
Fru talman! Herr Svensson i Malmö genomgår i varje fall i den här debatten ingen speciell förbättring. När det gäller Hjalmar Mehrs uttalande om arbetsliv och näringsliv i Storstockholmsregionen och hur viktiga incitament de är i en regionplanering, så delar jag principiellt denna uppfattning. Det är en helt annan sak om jag skulle ge mig in på en ideologisk debatt om var jag eller Hjalmar Mehr eller andra socialdemokrater står i den frågan. Jag tror det skulle föra för långt att diskutera detta i riksdagssammanhang. Vidare upprepar jag, herr Svensson, att vi har "vå års erfarenhet av den ändrade befolkningsstrukturen i Storstockholm. Jag har använt detta som utgångsläge för att försöka ange en principiell inriktning av verksamheten i ett framtida Storstockholm, och jag menar att det jag anförde därvidlag har en mycket stark verklighetsanknytning. Jag behöver inte gå in på den diskussionen nu, eftersom jag anser att det är en fråga som vi kan återkomma till när vi i höst skall ta upp länsplaneringen och regionplaneringen och diskutera riksplanen. Herr Svensson säger att buskarna är också en verklighet. Ja, man kan göra buskarna till en verklighet. Men jag håller faktiskt med herr Svensson när han säger att han är en representant för oanständigheten. I den rollen är han otvivelaktigt utan konkurrens i den svenska riksdagen.
Fru talman! Jag skall inte lägga mig i den här sekteristiska debatten som herrar Lindkvist och Svensson i Malmö har startat i anständighetens utmarker, men jag vill ta upp ett par saker som har berörts nu efter middagsuppehållet. Oskar Lindkvist säger att centerpolitiken för Storstockholmsregionen innebär väldigt tvära kast, och jag antar att han menar att detta då skulle ogynnsamt påverka sysselsättningsläget i regionen. Det finns ingen anledning, herr Lindkvist, att räkna med att vi plötsligt skulle mobilisera så starka medel i regionpolitiken att vi får väldigt starka och tvära kast, utan de befolkningsmässiga målsättningar som vi försöker ange för den här regionen är långsiktiga, och därför är de också helt möjliga att kontrollera. Anna Eliasson har före middagsuppehållet bemött herr Lindkvist på dessa områden, men det har tillkommit argument som behöver kommenteras här. Man talar om att vi skulle ha en vilja till social nedrustning i denna region.

Jag tror det är viktigt att man gör klart för sig att de sociala problem som finns i regionen för närvarande är av den storleksordningen att de kräver strängt taget alla de resurser som vi över huvud taget kan kanalisera till detta område, om vi skall ha någon chans att klara problemen. Sedan är det självfallet riktigt som sägs här, att den dämpning som vi har fått under senare tid är konjunkturellt betonad. Risken är, om vi inte satsar ordentligt på regionalpolitiken fr.o.m. i höst, att vi får en återgång till den tidigare utvecklingen för den här regionen. Med våra ambitioner när det gäller planeringsnivån är det också självklart att vi måste anvisa medel som förmår styra utvecklingen bättre än hittills.

Vidare krävs det naturligtvis en förstärkning av de stimulansåtgärder som hittills vidtagits samt i sista hand styrningsåtgärder av olika slag. Men framför allt krävs det att vi börjar räkna samhällsekonomiskt, så att vi inte ständigt subventionerar flyttningskostnader ända fram till fabriksportarna i denna region. Det är ju vad vi har hållit på med under mycket lång tid. Slutligen kan man därefter börja förstärka det etableringssamråd som vi hela tiden har haft och som inte har fungerat tillfredsställande — och då med någon form av kontroll eller investeringsavgifter.

Fru talman! Sedan herr Wiklund i Härnösand hållit sitt anförande, som jag med intresse lyssnade till och fann mycket bra, har jag inte mycket att tillägga. Herr Wiklund står Invandrartidningen och dess uppgift nära, och jag vill särskilt stryka under vad han avslutningsvis sade. När vi hade generaldirektör Kjell Öberg närvarande i utskottet under en frågestund i samband med att vi behandlade detta ärende, underströk även han mycket kraftigt att Invandrartidningen hade en stor betydelse. Ett enigt utskott har också deklarerat, att det anser att Invandrartidningen har en stor uppgift som kontaktorgan för invandrarna. Vi har även sagt att vi i framtiden måste inrikta oss på att få till stånd en ökning av anslaget. Vi har alltså klart deklarerat en positiv inställning. Herr Wiklund i Härnösand vet lika väl som jag att skälet till att utskottet ändå inte enats om en ökning av satsningen är just den ekonomiska situationen. Vi har inte ansett oss kunna gå längre än till vad departementschefen föreslagit, men vi har anvisat vissa vägar och vi har sagt att vi tror att man i framtiden måste göra en större ekonomisk satsning på tidningen. Avslutningsvis vill jag säga att jag delar herr Wiklunds förhoppning om att vi vid behandlingen ett kommande år skall finna ekonomiskt utrymme för en ökning av anslaget och att vi då skall kunna följa upp saken i den anda som herr Wiklund strök under att utskottet har i denna fråga, och som även återspeglas i dess skrivning. I stort sett är vi ense. Det är som sagt bara de ekonomiska förhållandena som gjort att utskottet denna gång har stannat för departementschefens förslag.
Fru talman! Herr Olsson i Stockholm har frågat mig varför invandrarutredningens förslag om lagstadgad rätt till utbildning i svenska för invandrare inte har föranlett förslag i årets statsverksproposition, om regeringen anser detta vara en fråga av högsta prioritet samt när proposition i ärendet kommer att läggas fram. Herr Richardson har frågat om jag är beredd att ställa ytterligare medel till förfogande så att studieförbundens resurser kan utnyttjas bättre och alla kategorier av invandrare får tillfälle till undervisning i svenska. Jag besvarar frågorna i ett sammanhang. Som herr Richardson framhåller i sin interpellation har antalet studietimmar i den statsunderstödda svenskundervisningen för invandrare inom studieförbunden ökat mellan budgetåren 1965 71 från ca 110 000 till ca 780 000, varav ca 90 000 timmar hänförde sig till arbetsmarknadsutbildningen. Statens kostnader har under samma tid stigit från 6,3 milj.kr. till ca 48,5 milj.kr. Härav framgår klart att regeringen anser att undervisning i svenska är av den största betydelse för invandrarnas möjligheter att finna sig till rätta i Sverige. Invandrarutredningen har i sitt betänkande betonat att det ligger inte bara i invandrarnas utan också i arbetsgivarnas och fackföreningarnas intresse att invandrarna lär sig svenska. Den hittills bedrivna undervisningen har, enligt utredningen, visat att undervisning under normal arbetstid är effektivast. Mot bakgrund av sådana bedömningar har det totala antalet studietimmar för innevarande budgetår ökats med 150 000 för att ge utrymme för studiecirklar där arbetstagaren får ekonomisk ersättning från arbetsgivaren för att han deltar i undervisningen. Detta inkräktar inte på möjligheterna för andra än anställda att få utbildning. Totalt har under budgetåret 675 000 studietimmar ställts till förfogande, vilket innebär en ökning med 175 000 i förhållande till vad som beräknades i 1972 års statsverksproposition. Någon ytterligare ökning är inte aktuell. Eftersom skolöverstyrelsen har reserverat erforderligt antal studietimmar för den särskilda försöksverksamheten med kontaktkurser för invandrarkvinnor, föreligger inte den av herr Richardson befarade risken att resurserna för uppsökande verksamhet och barntillsyn inte skulle kunna utnyttjas effektivt. Vad slutligen angår herr Olssons övriga frågor vill jag erinra om att invandrarutredningens förslag lades fram i juni 1971. Remissbehandlingen var avslutad i slutet av oktober. Förslaget fick ett i huvudsak positivt mottagande av remissinstanserna. Som jag framhöll i årets statsverksproposition kräver förslaget emellertid fortsatta överväganden på flera punkter, som inte har behandlats tillräckligt djupgående i förslaget. Det gäller bl.a. i fråga om den föreslagna lagstiftningen. Dessa överväganden har nu förts fram så långt att jag bedömer det möjligt att proposition i frågan skall kunna föreläggas riksdagen i vår.

Fru talman! Jag tackar inrikesministern för svaret på min interpellation. Anledningen till att den och en motion i samma ärende kom till är att, trots att en utredning med i huvudsak positiva remissyttranden avgivits, något förslag inte framlagts i årets statsverksproposition. Man reagerade starkt på detta från fackförbundshåll, och det är förståeligt mot bakgrunden till det hela. Antalet utländska medborgare som är bokförda i Sverige har ökat mycket kraftigt under 1960-talet och var vid årsskiftet 1969-1970 uppe i 242 445 personer över 18 år. Detta är följden av den import av utländsk arbetskraft som företagen tillåtits bedriva utan att ta på sig några av de sociala följdkostnader som automatiskt uppstår, inte minst på språkundervisningens område. Villkoren för den utländska arbetskraften i Sverige är ofta dåliga. Man utlämnas till godtycket hos det företag man anställes i, den sociala osäkerheten är stor och isolering vanlig. Bristfälliga eller helt obefintliga kunskaper i svenska språket förstärker denna isolering, försvårar för invandrarna att få kännedom om sina rättigheter och ökar beroendet till det företag de arbetar i. Enbart i metallindustrin finns ungefär 40 000 invandrare som inte hjälpligt behärskar svenska språket. Det är lätt att räkna ut vilka svårigheter detta orsakar på arbetsplatsen, i fackliga sammanhang och inte minst personligt. För övrigt torde det vara osäkert om förhållandena kan anses tillfredsställande ur arbetarskyddslagens synpunkt. Förmodligen inte i ett flertal fall, eftersom den anställde inte kan läsa varningsskyltar, förstå varningsrop eller sätta sig in i skyddsföreskrifter. Inrikesministern säger i sitt svar att utredningen lades fram i juni 1971 och remissbehandlingen var avslutad i slutet av oktober. Han antyder att det alltså är tidsnöd som orsakat att inget förslag fanns med i årets statsverksproposition. Jag har ingen anledning att betvivla trovärdigheten av det tidningen Metallarbetaren skriver om detta. I sitt nummer 3-4 detta år säger man att propositionen förelegat halvfärdig men att arbetet på den avslutats efter order uppifrån. Anledningen anges vara det statsfinansiella läget. De övriga skriverierna om inrikesministerns bristande kurage skall jag inte ta upp i det här sammanhanget. Jag tror nämligen inte att det varit avgörande, utan orsaken måste vara regeringens samlade bedömning. Det är i så fall en felaktig bedömning som snarast bör rättas till. Jag konstaterar därför att det, trots allt, kan löna sig att motionera och interpellera. Vad beträffar invandrarutredningens förslag om lagstiftning om rätt till 240 timmars av företagen betald undervisning kan jag inte förstå att den lagens genomförande behöver fördröjas av finansiella skäl, eftersom stat och kommun bara får en liten belastning i det sammanhanget. Inrikesministern säger i interpellationssvaret att just denna lag är föremål för särskilda överväganden. Jag hoppas att dessa överväganden inte handlar om inskränkningar eller uppluckring, så att företagen även i fortsättningen kan skjuta över alla kostnader på samhället och själva bara ta hand om vinsten.

Fru talman! Jag ber att få tacka inrikesministern för svaret på min interpellation, ett svar som dock inte är så klart och positivt som jag skulle ha önskat. Inrikesministerns svar andas idel förnöjsamhet. Han pekar bl.a. på den ökning av antalet studietimmar som skett under de senaste åren och drar slutsatsen att denna ökning bevisar att regeringen anser undervisningen i svenska vara av största betydelse för att invandrarna skall finna sig till rätta i Sverige. Visst har det skett en betydande ökning av insatserna för svenskundervisningen — det pekar jag själv på i min interpellation — men då skall man inte bortse från utgångsläget för några år sedan och från att utbudet av denna undervisning absolut sett ändå är mycket begränsat. De 675 000 studietimmar som står till förfogande det här läsåret räcker knappast till mer än några få lektioner, om de skulle slås ut på alla de invandrare som faktiskt behöver undervisning. Jag tycker därför inte att det som har gjorts är så mycket att skryta över. Och under de tre senaste åren har det ju inte skett någon ökning — under innevarande läsår tvärtom en minskning. Det som har hänt är alltså i stället, att denna lovande utveckling av studieförbundens utbildningsverksamhet stoppats upp genom att regeringen begränsat verksamheten i och med regleringsbrevet från i maj 1971. Det bestämdes ju i detta att högst 500 000 studietimmar skulle få disponeras för undervisning i svenska och samhällsorientering för invandrare. Jag skall inte här ta upp tid med att påtala angelägenheten av undervisning i svenska för invandrare — den känner vi och den erkänner vi alla. Jag skall heller inte utförligt beskriva all den besvikelse och alla de svårigheter som bildningsförbunden drabbades av genom regeringens åtgärder i våras, svårigheter i form av påtvingad reducering av planerad verksamhet, avskedande av personal, kostnader för outnyttjade språklaboratorier och liknande. Jag kan försäkra att dessa svårigheter varit betydande på sina håll. Jag vill i stället omedelbart komma in på den principiellt intressantaste frågan och det som ter sig något dubiöst i det svar som jag nu fått. Det sägs att det totala antalet studietimmar för innevarande budgetår ökats med 150 000 för att ge utrymme för studiecirklar, där arbetstagarna får ekonomisk ersättning av arbetsgivarna för att de deltar. Ökat i förhållande till vad? frågar man sig givetvis. Jo, i förhållande till det tak som regeringen satte på invandrarundervisningen genom sitt regleringsbrev av den 14 maj 1971. Men det är ju en ökning som är ganska ointressant, och den kunde för övrigt ha blivit ännu större om man hade satt taket lägre. Denna maximering av antalet studietimmar var egentligen ett inhopp som var något alldeles nytt och för övrigt — som jag ser det — något ganska egenartat. Förhållandet är ju det, att anslaget till denna verksamhet är ett förslagsanslag. Riksdagens beslut måste rimligtvis tolkas så, att bidrag till studiecirklar skall utgå under de förutsättningar som bestäms — det gäller antalet deltagare och antalet sammankomster och liknande — men att verksamheten inte skall begränsas till sin omfattning. Detta är faktiskt något nytt i folkbildningssammanhang och det är också såvitt jag kan förstå ett avsteg från den praxis som brukar tillämpas i övrigt. Fråga är om det inte rent av kan tolkas som ett frångående av riksdagens beslut. Jag är inte själv någon budgetexpert och har ingen bestämd uppfattning i saken. Jag vill därför fråga inrikesministern, om han verkligen anser sig ha rätt att på det här sättet begränsa den verksamhet som enligt riksdagens beslut skall finansieras med ett förslagsanslag. Inrikesutskottet har i år upptäckt det här inhoppet från regeringen i fråga om maximeringen av förslagsanslaget och i klartext förklarat, att detta inte skall ske i fortsättningen. ”Utskottet förutsätter”, heter det i dess betänkande nr 6, att ”det liksom innevarande budgetår kan bli nödvändigt att öka utbildningen utöver det antal studietimmar som angetts i propositionen”. Jag vill nu fråga inrikesministern, om han under nästkommande budgetår kommer att avstå från att i regleringsbrev föranstalta om en maximering på det sätt som skedde förra året. Detta förhållande att anslagets karaktär av förslagsanslag upphävs utgör också förklaringen till ett par andra oklarheter i interpellationssvaret. Det sägs att specialdestineringen av de 150 000 timmarna inte skulle inkräkta på möjligheterna för andra än anställda att få utbildning — det gäller främst hemmafruar, studerande och arbetslösa samt alla sådana anställda som inte får möjlighet till studier på betald arbetstid. Jo, visst måste det väl innebära en inskränkning just i och med att man har maximerat den totala verksamheten i fråga om denna form av invandrarundervisning. Av de tilläggstimmar som regeringen medgav i januari i år kan bara 25 000 timmar komma dessa grupper till del. Ytterligare en dunkel punkt i interpellationssvaret är påståendet att skolöverstyrelsen reserverat ett erforderligt antal studietimmar för den särskilda försöksverksamheten med kontaktkurser för invandrarkvinnor. Vad betyder orden ”erforderligt antal” i detta sammanhang? Det är möjligt att detta är erforderligt för att man genom denna försöksverksamhet skall kunna utröna vilka metoder som är de lämpligaste — alltså erforderligt för själva försöksverksamheten — men det är något helt annat än att det skulle vara tillräckligt för att tillgodose det faktiska behovet. Den information jag fått visar entydigt att antalet studietimmar inte varit erforderligt i denna mening. Regeringens beslut att ett visst antal studietimmar endast skall få disponeras på det speciella sätt som anvisats är helt unikt i svenskt folkbildningsarbete, och jag vill genast fråga inrikesministern vilket skäl som ligger bakom denna anmärkningsvärda åtgärd. Tänker man gå in för ett helt nytt system med en ny form av statlig detaljreglering av studieförbundens verksamhet? Det är emellertid inte nog med att vissa studietimmar specialdestineras. Man har också bestämt att dessa studiecirklar skall vara godkända av berörd arbetstagarorganisation. Även detta är något helt nytt. Det finns personer som påstår att det i själva verket strider mot bestämmelserna i folkbildningsförfattningen. Jag kan själv inte bedöma den saken. Men alldeles oavsett hur det förhåller sig härmed, är det uppenbart att man infört en ny princip, innebärande att ett helt nytt organ skjuts in i planeringsoch beslutsprocessen. Det har tidigare alltid varit så, att studieförbunden själva haft ansvaret för verksamheten, självfallet inom ramen för de allmänna bestämmelser som fastställts av riksdag och regering och med skolöverstyrelsen som tillsynsmyndighet. Detta Kungl. Maj:ts beslut av den 21 januari i år är så pass anmärkningsvärt att det är motiverat, att inrikesministern här förklarar varför man gjort detta ingrepp. Bottnar det i misstro till studieförbun dens förmåga att sköta just denna studieverksamhet? Kan man vänta sig liknande inskränkningar i deras frihet inom andra sektorer av det fria bildningsarbetet? Anser sig inrikesministern verkligen kunna kräva att denna nya princip skall tillämpas utan att den presenteras för riksdagen och godkännes av den?
Fru talman! Herr Olsson i Stockholm antydde att det var av värde att interpellera och ställa frågor. Därigenom kunde en sak drivas fram. Men om herr Olsson hade läst kammarens protokoll, hade han funnit att jag i det här fallet vid två tidigare tillfällen angivit att ett förslag skulle komma. Med all uppskattning av tidningen Metallarbetaren, som jag läser regelbundet och tycker är en trevlig publikation, anser jag ändå att den hoppade i galen tunna denna gång när den liksom en del andra tidningar lät sig engageras i en kampanj, som jag menar var helt opåkallad. Det står självfallet regeringen fritt, herr Olsson, att välja vilken form den vill för att presentera ett förslag. Vi försöker ta in så många förslag som möjligt i statsverkspropositionen, men vi måste också ständigt räkna med att vi blir tvungna att lägga fram förslag i form av särpropositioner till riksdagen. När man bestämmer sig för det ena eller det andra alternativet är det inte uttryck för ett större eller mindre intresse för saken. Jag tror nog att de flesta har förståelse för att det, om remissbehandlingen slutförs i oktober månad, då budgetarbetet har inletts och då man är i färd med att utarbeta statsverkspropositionen, kan vara mycket svårt att få med frågan i denna. Jag hade till att börja med förhoppning härom, men vi fann efter hand att frågan var så komplicerad att vi måste välja att lägga fram en särproposition.

Till herr Richardson, som ställde en rad frågor och var undrande till en del i fråga om undervisningen, vill jag säga att naturligtvis har frågan om språkutbildningen anmälts i vanlig ordning här i riksdagen.

Vi har således på sätt och vis ett gemensamt ansvar. Därför behövde kanske inte herr Richardson höja ögonbrynen av förvåning över vad som gäller. Riksdagen har beslutat i den här frågan med anledning av förslag som framlagts i fjolårets statsverksproposition. Jag vill erinra om att kostnaderna för svenskundervisningen har stigit, och därför finns det grundad anledning att hålla en viss kontroll över utvecklingen av det här anslaget. Det är självklart att vi liksom i fråga om alla andra ändamål får pröva också detta anslag. Det har skett en ständig kostnadsökning. Det började, som jag erinrade om i svaret, med en kostnad på 6,3 miljoner. Det blev 6,7 miljoner och det blev 8,2. Sedan steg beloppet till 17,8 miljoner, och när vi sedan fastställde antalet timmar och förelade förslaget för riksdagen var kostnaderna 40 miljoner. Som jag sagt är vi nu uppe i 48,5 miljoner kronor. I verkligheten sker redan en ganska stor satsning på utbildning av invandrare, och jag kan försäkra att det är ett unikt förhållande. Jag har haft tillfälle att tala med representanter för andra länder som arbetar här och som har uttryckt sin beundran över den generositet som Sverige visar invandrarna. Att personer från ambassaden på ett bekvämt sätt kan gå till studieförbunden och lära sig landets språk har man inte varit med om någon annanstans. Den ordning som gäller i dag och som nu kritiseras är således inte så dålig. Den står sig väl vid jämförelse med vad som görs i andra länder. Ett förverkligande av det förslag som invandrarutredningen har lagt fram — detta har jag också haft tillfälle att säga tidigare här i kammaren — kommer att föra oss ytterligare framåt. Vi nödgas säkerligen notera att verksamheten kostar oss mera i framtiden, men det kommer också att bli en ännu effektivare utbildning i svenska för invandrare. Till herr Olsson i Stockholm, som anförde en rad skäl för att beakta denna utbildning, vill jag säga att alla de skäl han angav finns angivna i betänkandet just som motivering för de förslag som utredningen lagt fram. Fru talman! Jag skulle kanske kunna sluta med detta. Emellertid vill jag erinra om att denna fråga varit uppe i ett tidigare sammanhang under vårriksdagen. Då sades det att studieförbunden inte har resurser för att klara den här verksamheten. Jag har roat mig med att notera, när jag färdas från min bostad in till kanslihuset, att på fyra olika ställen möter mig affischer där det talas om gratisundervisning i svenska för invandrare. Studieförbunden propagerar således fortfarande för att invandrarna skall söka sig dit och få svenskundervisning. Jag tar det som uttryck för att det tydligen finns resurser för den undervisningen även nu.
Fru talman! Det är tydligt att inrikesministern kände sig trampad på tårna när jag sade att det lönar sig att interpellera och motionera. Jag menar att vi har så att säga skjutit på litet i frågan. Han sade också att det måste stå regeringen fritt att välja, om man skall lägga fram en särproposition eller om man vill ta in förslaget i statsverkspropositionen. Självfallet, men detta är ingen ny fråga, utan mot bakgrund av utvecklingen under 1960-talet borde den egentligen ha kommit mycket tidigare. Jag tycker inte att det viktigaste är att få rätt i en debatt om denna proposition kommit oavsett interpellationer och motioner eller om den uteblivit åtminstone ett år till därest det inte väckts motioner och framställts interpellationer, utan det viktigaste är ju själva invandrarundervisningen. Det som jag ställer mig något frågande till, men jag är medveten om alt jag inte kan få svar på det i dag, är om lagstiftningen om 240 timmars undervisning i svenska på betald arbetstid för invandrare skall komma till stånd. Det förefaller av inrikesministerns svar som om den måhända inte gör det, och det kanske finns skäl att återkomma i anslutning till den proposition som inrikesministern har utlovat.

Fru talman! Inrikesministern menar att riksdagen informerats om detta. Jag vet inte vad som stod i förra årets statsverksproposition, men att det var ett förslagsanslag som beviljades är väl alldeles uppenbart liksom att det är något nytt som inträffat. Tidigare har anslagen till folkbildningsförbunden varit förslagsanslag och förblivit det i den betydelsen att förbunden fått planera sin verksamhet och kunnat räkna med att få de statsbidrag som de behövt för hela sin verksamhet. De har inte varit utsatta för någon form av maximering. Vad som inträffade här efter det att regleringsbrevet utfärdats var att många studieförbund måste skära ner sin planerade verksamhet. De hade under den tid som denna undervisning pågått sedan 1965/66 varit vana vid att det skett en ganska markant ökning, och bakgrunden till detta var att ingen annan ville ta hand om denna undervisning. Kommunerna ville inte göra det. Därför var det värdefullt, och det tycker jag att man från statens sida skulle vara enbart tacksam för, att studieförbunden ville åta sig denna uppgift. Man planerade och byggde upp en organisation, anställde människor och utbildade lärare, och det förekom att man inrättade språklaboratorier och planerade utifrån den förutsättningen att det i fortsättningen också i praktiken skulle vara ett förslagsanslag. Nu har det inte blivit så, och detta har också fått en psykologisk effekt i det man har frågat sig: Är det lönt att planera och verka vidare på denna sektor om vi råkar ut för sådana här bakslag? Detta har även lett till visst administrativt krångel med fördelningen mellan de olika studieförbunden och kvoteringen mellan studieförbund och mellan distrikt, och man får utgå ifrån att det blir krav på en viss kontroll också. Man frågar sig vad som händer om vissa distrikt går ifrån denna kvot och anordnar ytterligare kurser. Den andra principen berörde inte inrikesministern själv alls, och det må vara honom förlåtet eftersom jag inte gjort det i min interpellation. Men den är nog så intressant, nämligen att kurserna skall vara godkända av en facklig organisation. Det är också något alldeles nytt. Det har av alla studieförbund uppfattats som något av en helig princip att de själva skulle ha förtroendet att godkänna studiecirklarna, självfallet med skolöverstyrelsen som tillsynsmyndighet. Det har också inom studieförbunden upplevts som mindre tilltalande att verksamheten skall kvoteras mellan dem. Det har inte haft särskilt gynnsamma psykologiska effekter. Det finns de som har framfört den misstanken — jag vill inte påstå att den är riktig — att man har velat hjälpa vissa studieförbund och hindra andra från att ta del i denna verksamhet. Det vore tacknämligt om inrikesministern något ville kommentera den nya princip som införts.
Fru talman! Det kanske kan tyckas litet märkvärdigt att när en ordning i stort varit bestående under sju åtta år vaknar intresset att få en förklaring till hur den verksamheten fungerat just i ett ögonblick då systemet skall överges och vi går in för någonting annat. Jag har sagt att vi kommer att framlägga en proposition i denna fråga ganska snart. Men jag skall likväl försöka att något svara på herr Richardsons funderingar. Jag tycker nog att herr Richardson har dragit litet för strikta paralleller mellan undervisningen för invandrare och det fria folkbildningsarbetet i landet. Utgångspunkterna är litet olika. Även anslagsmässigt är undervisningen för invandrare en något mer gynnad utbildning än den som normalt sker i studiecirkeln — anslaget från staten är bl.a. litet generösare tilltaget. Det är väl helt naturligt att det kan vara skillnader. Eftersom det är fråga om att ge elementär undervisning i svenska språket har man inte anledning att ställa de krav som gäller för det fria folkbildningsarbetet, exempelvis att ingen myndighet får lägga sig i studieplanens utformning. Jag tycker nog att det kan vara av intresse för staten och för herr Richardson och mig som riksdagsmän, att den utbildning som skall ges invandrarna blir effektiv. I och för sig tycker jag att denna debatt är onödig att föra vid en tidpunkt då vi skall framlägga ett förslag som i vissa avseenden innebär en ny ordning. Men jag har ändå velat anföra dessa synpunkter, eftersom herr Richardson gjorde jämförelser som jag tycker inte kan göras. Jag kan inte se annat än att herr Olsson i Stockholm fullständigt tycks ha missuppfattat vad jag sagt — jag kan inte komma till någon annan uppfattning. Jag återkommer således med ett förslag i denna fråga, och jag förstår inte hur herr Olsson kan anta att det skall avvika väsentligt från det förslag som har lagts fram av utredningen.

Fru talman! Låt mig göra en kort kommentar till den fråga som nu diskuteras. Jag noterar att herr Olsson i Stockholm i sitt första anförande talade om den import av utlänningar som företagen tillåts bedriva. Så kan man naturligtvis uttrycka det, om man vill göra det riktigt grovt och onyanserat. Jag tycker att herr Olsson och övriga som är intresserade av dessa frågor en gång för alla skulle utmönstra begreppet import av utlänningar. Det är förnedrande och missvisande. Det är inga kollin som importeras. I de flesta fall är det människor som kommer från fattiga länder, som vill invandra till Sverige för att få bättre levnadsvillkor. Den största delen av invandringen är fri och spontan. Vi har också en nordisk arbetsmarknad, där man rör sig fritt utan att behöva fråga efter arbetstillstånd eller ha bostad ordnad i förväg. Ställningen i arbetslivet för invandrare är naturligtvis mycket olika, beroende på invandrarnas bakgrund, kunskaper osv. Företagens ansvar är stort men det är också de fackliga organisationernas. Det brister på båda hållen. Både företagen och fackföreningarna har anledning att skärpa sig och intensifiera sina insatser. Vi hoppas och förväntar efter den proposition som inrikesministern nu har bebådat att företagen skall ikläda sig ett större kostnadsansvar; vi tycker det är rimligt. Jag vill understryka att de flesta invandrare som är verksamma i tillverkningsarbete är fackligt organiserade och därmed sorterar under de fackliga avtalen med deras lönebestämmelser och allmänna villkor. Vissa grupper som kommer hit har ingen kunskap alls i något industriellt arbete eller kan på grund av bristande språkkunskaper inte komma in i en industriell produktion. De stannar kanske i en första etapp som diskare i köken på hotell och restauranger, medan de lär sig att bemästra språket någorlunda så att de kan gå vidare; ofta är det folk från Medelhavsländerna, Främre Orienten och Balkan. Men för dem som är fackligt organiserade gäller den vanliga fackliga principen och solidariteten: Sist anställd, först att gå. Det finns inga tecken på att fackföreningarna skulle diskriminera invandrarna på grund av att de är utlänningar och att man därvid skulle handla i maskopi med företagen. Jag är angelägen om att understryka detta. Jag har nöjet att vara ordförande i invandrarutredningen, och vi har med stor tillfredsställelse noterat inrikesministerns meddelande i början av detta år — inte i statsverkspropositionen men strax därefter — att det skulle komma en proposition på basis av våra förslag under våren och att beslutet tydligen skall fattas i höst. Detta kommer att innebära något dröjsmål med riksdagens behandling; vi hade föreslagit att lagstiftningen skulle träda i kraft den 1 januari 1973. Vi kommer under sommaren med ett nytt delbetänkande, som gäller hela frågan om tolkservice, och vi räknar med att under nästa år — förhoppningsvis före midsommar — kunna avge vårt slutbetänkande. Att vår utredning tillsattes häromåret tyder ju på att statsmakterna var medvetna om bristerna i svensk invandringspolitik. Här finns naturligtvis också brister i svenska folkets inställning till invandrarna — fördomar, för att gå rakt på baksidan. Jag tror dock att det är korrekt att säga att den invandrarpolitik som Sverige bedriver med åtgärder för anpassning, språkundervisning osv. sannolikt är den mest positiva och mest konstruktiva som något invandrarland i världen för. Jag bortser här från Israel, som har en alldeles speciell situation, men i jämförelse med de västeuropeiska invandrarländerna och även med Canada och Förenta staterna — vi har fått in ett betydande material och har i någon mån själva varit ute och tittat på hur man bedriver invandrarpolitiken där — kan jag säga att vi står oss mycket gott. De flesta invandrare kommer hit från kontinenten eller från våra nordiska grannländer för att uppnå bättre ekonomiska och sociala villkor än de kunde räkna på i sina hemländer, ofta för att undfly arbetslöshet. Även om det inte är på minsta sätt perfekt ordnat, kan vi väl säga att vi ingenting har att skämmas för i vår behandling och i fråga om den ekonomiska och sociala status som de har uppnått här. Våra invandrare gör en utomordentligt värdefull insats, och de har gett en ny dimension åt svenskt samhällsliv. Jag räknar med att vi skall få en ny etapp, ännu mera konstruktiv, när riksdagen har behandlat den av inrikesministern bebådade propositionen.
Fru talman! Jag kan efter vad som här har yttrats fatta mig mycket kort, men jag vill ändå kraftigt understryka värdet av det besked som inrikesministern i dag har lämnat om att en proposition beträffande svenskundervisningen skall läggas fram redan i vår. Det är också väsentligt att inrikesministern säger att det krävs vissa överväganden om lagstiftningen utöver de förslag som har kommit fram i invandrarutredningens betänkande. I invandrarverkets yttrande över betänkandet påpekades att vissa grupper har undantagits, att undervisningen borde ingå som en del av arbetet och att även de invandrare som redan finns i landet borde få en möjlighet att delta. Det är viktigt att dessa frågor blir föremål för överväganden. Men jag vill också vidga debatten och erinra om behovet av att sprida information även till den svenska allmänheten om invandrarna. Vi har under tider med sysselsättningssvårigheter och ekonomiska påfrestningar upplevt att en latent främlingsovilja kan gå över till främlingsfientlighet. Några obehagliga exempel på den saken omnämndes i tidningarna för en tid sedan. Det är då viktigt att man för att motverka en sådan utveckling kan få en utbyggd information till den svenska allmänheten om invandrarna och deras betydelse för sam hällsutvecklingen. Jag vill här meddela att det inom invandrarverket pågår sådana överväganden i samarbete med nämnden för samhällsinformation. Det är viktigt att när det gäller informationsfrågorna också ha en aktivitet som riktar sig till den svenska allmänheten så att den får förståelse för invandrarna och deras betydelse i det svenska samhället.
Fru talman! Jag ber om ursäkt ifall jag blir litet tjatig, men jag måste ställa ytterligare en fråga. Inrikesministern sade nu sist att systemet har verkat i sju åtta år. Är detta verkligen sant, herr inrikesminister? Det bestämdes den 21 januari i år att av de 175 000 studietimmar som då släpptes fria får 150 000 endast disponeras för sådana studiecirklar som grundar sig på överenskommelser vilka ingåtts eller godkänts av berörd arbetstagarorganisation och genom vilka arbetsgivare åtagit sig utge ersättning till arbetstagare som deltar i undervisningen. Har detta system fungerat i sju åtta år? Inrikesministern sade att det var onödigt att föra denna debatt nu när vi skall övergå till ett nytt system. Jag skulle vilja säga att det kanske var onödigt att i maj 1971 införa ett annat system när vi nu skall övergå till något helt nytt, som jag hälsar med tillfredsställelse. Folkbildningsorganisationerna i vårt land har ju kunnat glädja sig åt ett mycket fint och gott samarbete. Många har varit besjälade av äkta och fin idealitet, en folkbildningsidealism som har betytt mycket. Det kvotsystem som införts har upplevts som störande och besvärande i samarbetet. Jag vill fråga — och nu lovar jag inrikesministern att det skall bli min absolut sista fråga: Kan vi räkna med att studieförbunden blir likställda i vad gäller möjligheter att medverka i den utbildning som kan bli resultatet av den aviserade propositionen?
Fru talman! Studieförbunden är i dag jämställda.

Men det görs ingen skillnad mellan förbunden i detta avseende, och jag kan inte se att det finns någon anledning att önska sig det heller. Jag sade att vi har haft utbildning för invandrare under en period av sex sju år. Sedan tillkom i fjol denna speciella anordning att man har kunnat få betalning för den undervisning som sker och som då gäller arbetsplatsernas folk. Men det är ju bara en mindre del av det hela, och därför trodde jag att herr Richardson i sina allmänna funderingar om principerna ändå möjligen såg på hela utbildningen, där vi har samma intresse av att det skall vara en bra utbildning och har anledning att ge anvisningar om studieplaner osv. Det var alltså i detta avseende jag pekade på att utbildningen har bestått under en följd av år. Så okunnig är jag självfallet inte om dessa frågor att jag eljest skulle säga något sådant — jag avsåg naturligtvis utbildningen i dess helhet.
Fru talman! Herr Möller i Gävle mästrar mig för att jag säger att företagen har importerat arbetskraft. Han säger att det är inga kollin. Det menar självfallet inte jag heller, även om invandrarna stundtals har blivit behandlade på det sättet här i landet. Men man importerar en vara, och den varan är arbetskraft. Den här beskrivningen att invandring är fri och spontan och kommer av och till är ju inte korrekt. Det är bara att läsa utskottsbetänkandet, där man ser kurvorna: när arbetslösheten stiger sjunker invandringen osv. Behovet av varan arbetskraft bestämmer invandringen, och dessa faktorer betingas av varandra. Herr Möllers inställning kommer också till uttryck när han säger att både företagen och fackföreningarna får ta på sig ansvaret för bristerna. Fackföreningsrörelsen och företagen skulle alltså ha lika stort ansvar för att invandrarna inte fått den undervisning de skall ha och inte blivit mottagna på det sätt som de borde ha blivit mottagna på, dvs. att de borde ha likställts med svenska medborgare. Herr Möller fortsatte med att säga att den fackliga solidariteten gäller och att sist anställd först får gå. Ja, den solidariteten gäller när fackföreningarna får bestämma, men det är verkligen inte så ofta, utan det är på de ställen där de tillkämpat sig en sådan styrka att de har makt över företagen att bestämma. Annars kan jag tala om för herr Möller att det fungerar inte alls på det sättet att sist anställd först får gå, utan det är så att bäst anställd sist får gå. Så fungerar det i praktiken i de allra flesta företag, där arbetsgivarna själva bestämmer över detta.

Fru talman! I inrikesutskottets betänkande nr 11 beträffande ändring i medborgarskapslagen, som vi just nu behandlar, finns en reservation av herr Eriksson i Arvika och mig som är föranledd av att utskottsmajoriteten icke ansett sig vilja precisera tiden för utlännings erhållande av svenskt medborgarskap, vilket folkpartiet i motionen 595 till årets riksdag föreslagit. Redan vid föregående års riksdag fanns en liknande motion från folkpartiet, vari man hävdade att tidpunkten för naturalisation, sju år för icke nordisk medborgare och regelmässigt tillämpade tre år för invandrare från annat nordiskt land, borde avkortas till fyra respektive två år. En av motiveringarna var att invandrarna snabbare skulle kunna få utöva sin rösträtt i vårt land, vilket ansågs särskilt angeläget, i varje fall när det gällde kommunala val och landstingsval. Jag tillåter mig här citera vad inrikesutskottet skrev i fjol: ”Enligt utskottets mening talar många skäl för en sänkning av tidskravet vid naturalisation, men med hänsyn till att frågan övervägs i pågående utredning och då ändringar i berörda regler bör föregås av överläggningar med övriga nordiska stater med vilka sedan länge samarbete ägt rum i Nr 61 dessa frågor är utskottet inte för närvarande berett att ta ställning till Onsdagen den vilken tidsgräns som är lämpligast. Utskottet kan därför inte biträda 19 april 1972 motionsyrkandet men utgår från att Kungl. Maj:t har sin uppmärksamhet — riktad på frågan.” Redan förra året reserverade vi oss i utskottet och ville att riksdagen skulle som en viljeyttring ge till känna att lagstiftningsarbetet borde inriktas på en sänkning av tidsgränserna till fyra respektive två år. Riksdagen biföll utskottets förslag. Genom en annan motion förra året hade grundlagberedningen anledning att ventilera frågan huruvida utlänning borde tillerkännas rösträtt vid kommunala val i Sverige, och av beredningens yttrande framgick klart att tidsgränsen vid naturalisation i stället borde avsevärt sänkas. Grundlagberedningens och inrikesutskottets synpunkter sammanföll således. Något förslag om ändring av de gamla reglerna har ännu icke framlagts, men folkpartiet har i en partimotion även till årets riksdag velat aktualisera ärendet för att en lösning skall komma till stånd utan alltför lång tidsutdräkt. Andan i debatten i fjol var sådan att även de som företrädde utskottsmajoriteten kanske nu känner en liten besvikelse över att vad som då sades och skrevs ännu inte har avsatt några spår. Herr Eriksson i Arvika och jag har ännu en gång velat markera den stora vikt vi tillmäter detta ärende genom att reservera oss för bifall till motionens yrkande om en sänkning av tidskravet till fyra respektive två år och för att lagstiftningsarbetet inriktas med sikte på den tidsangivelsen. Självfallet anser vi att överläggningar med övriga nordiska stater måste inledas, och även slutföras, innan lagstiftningsarbetets konkreta resultat presenteras. Vi tror det är angeläget för samtliga stater i Norden att man tillämpar lika tidsintervaller. Förhandlingarna bör därför leda till ett snabbt beslut. Vi hyser den uppfattningen att det är tillräckligt med de angivna årens vistelse i Sverige för att utlänningarna skall ha kommit till klarhet om huruvida de önskar stanna här eller återvända till sitt hemland.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

Fru talman! Som herr Carlström anförde diskuterade vi denna fråga i fjol, och då skrev utskottet om vad grundlagberedningen och konstitutionsutskottet hade sagt. Jag tycker inte att vi har ändrat uppfattning nu. Tvärtom säger vi i utskottets betänkande att vi vidhåller vår principiella inställning, och vi talar om att grundlagberedningens förslag nu kan väntas gå ut på remiss och frågan därmed bli ytterligare belyst. Och när ärendet alltså nu är på gång har vi velat avvakta det förslag som snart kommer att framläggas. Sedan vill jag här bara bemöta en motivering som anförts, och det är det enda nya jag har att komma med denna gång; i övrigt kan jag hänvisa till vad jag sade i fjol. Det har sagts att vi genom att låta invandrarna få 163 utöva sin rösträtt tidigare skulle få flera att söka svenskt medborgarskap.

ökade från 899 till 6 801. Vad säger oss dessa siffror? Jo, de säger oss att de som invandrar eller tar ett arbete i ett annat land — jag tror detta gäller även svenskar som söker sig utomlands — inte är beredda att ansöka om nytt medborgarskap efter tre år, därför att de har kontakter med sitt hemland; de är inte redo att släppa sitt gamla medborgarskap.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

Fru talman! Att gå ut och fråga folk vad de tycker i olika ämnen och hur de har det i olika avseenden är en numer rätt vanlig metod att samla information. Den tillämpas av statliga och kommunala myndigheter, av vetenskapliga institutioner och av enskilda organisationer av olika slag. Ibland är det en berättigad metod att samla information, ibland är det inte en berättigad metod. Därom må man tycka vad man vill, det väsentliga är att metoden används i ganska stor skala i dag. Att det är en frekvent metod motiverar enligt min mening att man tittar på hur uppgifter av det här slaget används. Ofta utlovas uppgiftslämnarna anonymitet för sina uppgifter, men det finns i och för sig ingenting som säger hur en sådan utlovad anonymitet skall säkerställas. Det finns inga regler på detta område. Jag tror att man både från uppgiftslämnarnas och från undersökarnas sida uppfattar detta som ett problem och att man i allmänhet efterlyser regler på detta område.

Kan vi vara säkra på att den enskilde uppgiftslämnaren inte kan identifieras? Kan vi vara säkra på att man inte just genom att man identifierar den enskilde uppgiftslämnaren kan manipulera eller i varje fall utnyttja honom eller henne? Fru talman! Från motionärernas och reservanternas sida har vi oroats av frågeställningar av detta slag och vi tror att det är samhällets skyldighet att se över den här problematiken. Konstitutionsutskottets majoritet upplever inte saken på samma sätt. Konstitutionsutskottets majoritet har inte kunnat upptäcka att detta är något problem. Låt mig citera några formuleringar i utskottsbetänkandet, som enligt min mening visar att utskottsmajoriteten inte har upptäckt problemet. Det sägs: ”Någon allmän skyldighet att lämna uppgifter till av enskild bedriven intervjuoch enkätundersökning finns inte. Undersökare och uppgiftslämnare kan normalt fritt överenskomma om i vilken utstri ning lämnat frågesvar får offentliggöras eller eljest begagnas av undersökaren. —— — Enligt utskottets mening har inte förekommit sådana förhållanden med avseende på av enskild bedrivna intervjuoch enkät 165 undersökningar att det finns anledning att nu överväga en särskild reglering av frågan om sekretesskydd för uppgiftslämnare till sådan undersökning.” Bortsett från att man kan fråga hur konstitutionsutskottets majoritet vet det, är min reflexion att här tycker utskottsmajoriteten inte att det är några problem. Konstitutionsutskottet har inte hört någonting av den kritik rörande formerna för opinionsundersökningar av partisympatier som vi har haft här i landet. Man har inte tagit intryck av den diskussion som förts om undersökningen av kommunalarbetarnas partisympatier, man har inga synpunkter på undersökningar rörande svenska folkets attityder till EEC, för att nu ta ett par exempel på undersökningar av enskilda människors inställning som redovisats i dagspressen samma dag. Konstitutionsutskottets konservativa majoritet har inte observerat detta problem. Den har inte uppmärksammat debatten och har följdriktigt inte ansett att det finns någon anledning att göra något åt saken. Jag vill för min del bara framhålla att vi som har motionerat och reserverat oss i denna fråga har en annan mening. Vi har uppfattat detta som en allvarlig problematik, och vi tror att det framöver blir nödvändigt att se på dessa saker med väsentligt större allvar. Från dessa utgångspunkter vill jag, fru talman, yrka bifall till reservationen.

Fru talman!

För uppgiftslämnare till statlig och kommunal statistik finns redan ett visst lagfäst anonymitetsskydd. Det är ett riktigt påstående att den enskilde i stigande utsträckning får ta emot förfrågningar om sina personliga förhållanden genom att olika intressenter sätter i gång intervjueller enkätundersökningar av olika slag. Som herr Molin redan har sagt konstaterar utskottet att det inte finns någon allmän skyldighet att lämna uppgifter till av enskild bedriven intervjuoch enkätundersökning, detta i motsats till vad som gäller viss statistik och vissa uppgifter till statliga eller kommunala myndigheter. Det skulle säkert stöta på ganska stora svårigheter att åstadkomma ett lagfäst anonymitetsskydd för uppgiftslämnare till av enskild bedrivna undersökningar, som kan spänna över ett mångskiftande register.

I reservationen framhålls att sekretesskravet är särskilt viktigt vid politiska opinionsundersökningar.

Utskottet skriver: ”Enligt tilläggsdirektiv den 27 maj 1971 har OSK — — — fått i uppdrag att utreda hela frågan om lagstiftning rörande personorienterad ADB-information. I OSK:s uppdrag ingår således numera även frågan om enskildas handhavande av sådan information.” Med det anförda, fru talman, yrkar jag bifall till utskottets hemställan.
Fru talman! Det var väl en synpunkt utöver vad som står att läsa i handlingarna som konstitutionsutskottets fungerande ordförande framförde, nämligen att om uppgifter om enskildas partisympatier läggs på data, så kommer den problematiken att behandlas av offentlighetsoch sekretesslagstiftningskommittén. Nu är det emellertid så, att det delvis är en tillfällighet om uppgifter som har hämtats från enskilda uppgiftslämnare rörande partisympatierna läggs på data eller om de förvaras i någon annan form: på hålkort eller blanketter eller på annat sätt. Det var det förhållandet att den här problematiken hade ett så nära samband med det utredningsuppdrag som denna utredning hade fått som gjorde att motionärerna föreslog att också denna del'av problematiken skulle tas in i OSK:s uppdrag. Nu har vi i reservationen inte begärt att frågan skall utredas just av OSK. Det framkom vid utskottets behandling av ärendet att det kunde tänkas att den föll under en annan utrednings uppdrag. Tyvärr avvisade konstitutionsutskottets majoritet ett förslag från mig om en bordläggning i utskottet som skulle klargöra, huruvida frågan lämpligen föll under annan utrednings uppdrag. Mot den bakgrunden var kanske det påpekande om förhållandet till OSK, som herr Larsson i Luttra gjorde, inte särskilt lyckat.
Fru talman! Om det skulle vara så, att det här materialet samlas i annan form än på ADB, kan man kanske ändå förvänta att informationer för tiden framöver kommer att samlas genom ADB-information.

Fru talman! Motionen har säkerligen skrivits i det bästa syfte, men den är dåligt genomtänkt lika dåligt som reservationen. Det stär naturligtvis var och en fritt att lämna uppgifter eller inte om någon frågar.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

Fru talman! I skatteutskottets betänkande nr 15 behandlas bl.a. en motion av herr Axel Kristiansson i Harplinge m.fl., där man begär utredning och förslag beträffande den skattemässiga behandlingen av avgifter till grupplivförsäkringar. Enligt nu gällande bestämmelser anses grupplivfö ingarna tillhöra gruppen kapitalförsäkringar, och följaktligen har man rätt att vid deklarationen dra av kostnaderna om de ryms inom det tillatna försäkringsavdraget på 250 respektive 500 kronor för ensamstaende eller gifta. Men genom beslut vid 1963 års riksdag beslöts alt kostnaderna för tjänstegrupplivförsäkringarna, som betalas av arbetsgivaren, inte skall utgöra skattepliktig inkomst för arbetstagaren. Motiveringen var framför allt förenklingsskäl, och jag accepterar helt denna Redan vid genomförandet av dessa bestämmelser påtalades de orättvisor som drabbade grupper i samhället, som inte kunde bli delaktiga av den skatteförmån som beslutet innebar. Ser man på vad som hänt på detta område under senare år har grupplivförsäkringssystemet fått en ganska stor omfattning också utanför löntagargruppen. Beloppsmässigt har försäkringsbeloppet stigit från 25 000 till 41 000 kronor. Givetvis har detta också inneburit höjda premier och den olika behandlingen i beskattningshänseende har därigenom blivit ännu mer framträdande. Kostnaderna för frivilliga grupplivförsäkringar varierar beroende bl.a. på åldersfördelningen i gruppen. Men jag vet att kostnaderna för en del grupper är så pass stora att skall försäkringsbeloppet vara detsamma som för löntagare, 41 000, kommer praktiskt taget hela det tillåtna försäkringsavdraget att tas i anspråk för detta. Lägger man därtill att behovet av ett försäkringsskydd kanhända är allra störst inom småföretagargruppen, detta främst för att kunna föra företaget vidare vid ett dödsfall, så framstår orättvisan än tydligare med de nuvarande bestämmelserna. I motionen och i den till utskottsbetänkandet fogade reservationen har vi inte begärt någon allmän höjning av försäkringsavdraget och inte heller någon förmån utöver vad som stora delar av skattebetalarna redan i dag har. Vi har yrkat att avdrag för grupplivförsäkringar skall få göras av den som inte omfattas av tjänstegrupplivförsäkringar utanför det i deklarationen medgivna försäkringsavdraget. Vi har också understrukit vikten av att deklaranten ges möjlighet att på något enkelt sätt på deklarationsblanketten kunna markera att han inte omfattas av någon av arbetsgivaren betald grupplivförsäkring. Skatterna tar i dag i anspråk så stor del av den enskildes inkomster att det är angeläget att alla skattebetalare behandlas på ett likvärdigt sätt.

Betydelsen av att förmån av fria premier för vissa grupplivförsäkringar och — enligt förslag i prop. 1972:77 — gruppsjukförsäkringar, AGS, undantas från beskattning bör inte heller överdrivas i detta sammanhang.” Om riksdagen kommer att besluta i enlighet med den proposition som är framlagd om gruppsjukförsäkringar — och det är sannolikt — blir orättvisan än större. Det är då för mig ganska förvånande att utskottsmajoriteten som här skett kan nonchalera belopp på upp till 500 kronor vid inkomstbeskattningen. Målsättningen måste ändå vara att utforma skattesystemet så att alla behandlas lika. Med det förslag och de riktlinjer som vi här fört fram skulle man på detta område utan några större problem kunna åstadkomma en lika behandling. Fru talman! Med denna motivering yrkar jag bifall till den reservation av herr Magnusson i Borås m.fl., som fogats till utskottets betänkande.

Fru talman! I detta betänkande behandlas tre olika motioner varav de två första gäller reglerna för avdragsrätt för försäkringspremier och den tredje beskattning av skadestånd i form av engångsbelopp. Eftersom den reservation som är knuten till betänkandet, och som herr Josefson i Arrie nyss talade för, enbart gäller den ena motionens yrkande är utskottet således enigt i fråga om de två övriga motionerna. Reservationen berör såvitt jag kan se enbart motionen 850 och har samma yrkande som denna. Frågan gäller den extra avdragsförmån som vissa grupper synes ha, nämligen de som har kostnadsfri grupplivförsäkring. Dessa riskerar inte att komma över taket för den avdragsrätt som gäller, vilket däremot andra kan göra. Det är i och för sig riktigt. Utskottsmajoriteten har sett det här som en relativt liten fråga utan att därför underskatta den. Utskottet framhåller också, att vissa ojämnheter vid beskattningen måste accepteras, om man i förenklingssyfte vill undanta vissa löneförmåner av speciell karaktär och utan alltför stort värde från beskattning. Enligt min mening tangerar en del av de rättvisesynpunkter som man vill framhålla ofta den s.k. millimeterrättvisan. Utskottet nämner också, att betydelsen av att förmån av fria premier för vissa grupplivförsäkringar och gruppsjukförsäkringar undantas från beskattning inte bör överdrivas. Utskottet framhåller att förslaget i fråga om AGS utgör ett provisorium i avvaktan på sjukpenningutredningens förslag. Det måste därför vara rimligt att vänta tills denna utredning är klar, detta så mycket mer som det nuvarande försäkringsavdraget i allmänhet är tillräckligt för de försäkringsutgifter som förekommer i praktiken. Jag förstår att det någon enstaka gång kan förekomma sådana fall som herr Josefson i Arrie påtalade. I avvaktan på den utredning som kommer med förslag som avlöser det nuvarande provisoriet har utskottet funnit att motionsyrkandet måste avvisas. Herr talman! Jag yrkas således bifall till utskottets betänkande i dess helhet.

Herr talman! Gruppsjukförsäkringen AGS får vi väl diskutera när propositionen kommer att behandlas här i riksdagen. Herr Engkvist säger att den fråga vi i dag behandlar — motionen 850 — är en relativt liten fråga. Ja, men det är samtidigt en fråga som det är ganska enkelt att klara upp och därigenom åstadkomma lika behandling för olika inkomsttagare. Inte minst ur den synpunkten anser vi det berättigat att se över dessa bestämmelser. Vad vi har begärt är att riksdagen hos Kungl. Maj:t skall anhålla om utredning och förslag för att åstadkomma en lika behandling på detta område. Kontrollen huruvida deklaranten är berättigad till avdrag eller ej kan åstadkommas genom en så enkel åtgärd som att införa en speciell rad på deklarationsblanketten, där det anges huruvida man omfattas av någon av arbetsgivaren betald grupplivförsäkring eller ej. Det är den omständigheten att det är så enkelt att klara av detta som framför allt har föranlett mig att yrka på att kraven i motionen bör tillmötesgås. Det är ändå på det sättet att de 500 kronor som beloppet kan komma att uppgå till, när även sjukförsäkringen kommer med, inte är ett så litet belopp att man kan anse det helt betydelselöst.

Herr talman! Herr Josefson i Arrie talar om det enkla sättet att klara den här saken. Men i reservationen yrkas det ändå på utredning, och därav framgår helt tydligt att det kanske inte är så alldeles enkelt. Det är förenklingssynpunkten som har gjort att vi i den delen av ärendet anser att man inte bör göra någon ändring.

Herr talman! Föreliggande betänkande gäller antagandet av två konventioner från den senaste ILO-konferensen. Den ena gäller fackliga företrädares ställning inom företagen och den andra skydd mot förgiftningsrisker från bensen, tidigare mera känt under benämningen bensol. Först några ord om konventionen, som gäller skydd mot förgiftningsrisker från bensen. Propositionen ger en klar och entydig beskrivning av de uppenbara förgiftningsrisker som användning av bensen innebär. Det sägs i propositionen bl.a.: ”Bensen har visat sig ha en specifik giftverkan på den mänskliga organismen. Skadeverkan riktar sig framför allt mot de blodbildande organen med allvarliga blodsjukdomar som följd.

I propositionen redovisats det anmärkningsvärda förhållandet att av de 14 artiklar konventionen omfattar ställer inte mindre än 8 större krav än som gäller enligt svensk lagstiftning. Att svensk lagstiftning har allvarliga brister när det gäller detta farliga gift är uppenbart och att mot den bakgrunden som utskottet här gör, slå sig till ro med en hänvisning till arbetsmil utredningen är otillfredsställande. Då det inte behöver möta några större svårigheter att med utgangspunkt i arbetarskyddsstyrelsens förarbete göra upp förslag till erforderliga lagändringar så att vi kan komma i fatt den efter: jämfört med andra länder ber jag, herr talman, att få yrka bifall till reservationen vid socialutskottets betänkande nr 6. Men låt mig därtill också säga några ord med anledning av konventionen om de fackliga förtroendemännens ställning. I propositionen och även i utskottsbetänkandet förordas att Sverige ansluter sig till konventionen. På denna punkt är det alltså inga delade meningar. Men konsekvenserna av detta borde då vara att man samtidigt ser till att det även på det offentliga området kan tecknas avtal som överensstämmer med konventionen. Detta kan nu bara ske på den enskilda sektorn, och det har ju också skett genom avtal mellan SAF och LO. För statstjänstemän och kommunaltjänstemän går det i dag inte att få ett avtal om de fackliga förtroendemännens ställning. Hindret är som bekant stadgandena i 3 § statstjänstemannalagen och 2 § kommunaltjänstemannalagen. Trots att förhandlingsutredningen förra året lade fram förslag om sådana ändringar att frågan om de fackliga förtroendemännens ställning skulle kunna göras till föremål för förhandlingar och därmed också till avtal, har regeringen av någon ännu outgrundlig anledning icke ansett att man på det offentliga området skall ha en fullvärdig facklig ställning i det här avseendet. Den offentlige arbetsgivaren, dvs. staten, föredrar alltså att ensidigt bestämma de villkor som skall gälla för de fackliga förtroendemännens ställning. Detta framstår som obegripligt. Man har en statlig myndighet, avtalsverket, som skall handlägga sådana här frågor, men man vill inte göra detta ämbetsverk rättskapabelt att förhandla i de här frågorna. I stället sitter man i finansdepartementet och utarbetar förslag som sedan skall fastställas genom ensidigt beslut från staten-arbetsgivarens sida. Ett förslag till ändring på den här punkten kan inte vara särskilt svårt att åstadkomma enligt förhandlingsutredningens förslag. I det särskilda yttrande som är avgivet till betänkandet framhålles att inrikesutskottet kommer att få behandla den här frågan, förmodligen till hösten, med anledning av en motion i samma ämne vilken remitterats till detta utskott. Jag har därför, herr talman, ingen anledning att här ställa något yrkande, men jag kan väl ändå få uttala den förhoppningen att regeringen dessförinnan har aviserat ett förslag som upphäver den här begränsningen av förhandlingsrätten för de offentliganställda.